Fru talman! Tasso Stafilidis har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att Skatteverket fullgör sin utredningsskyldighet i fråga om personer som av trossamfund felaktigt anmälts till Skatteverket som medlemmar med skyldighet att betala avgifter genom verkets försorg. Han har vidare frågat mig om jag avser att verka för att Skatteverket även fortsättningsvis bör inneha uppdraget att ta in avgifterna åt trossamfunden och vad jag avser att vidta för åtgärder för att enskilda inte ska drabbas av krav på avgifter från organisationer där de inte är medlemmar, i synnerhet när det är staten via Skatteverket som tar in avgiften. Skatteverkets bistånd till trossamfund med uppbörd av medlemsavgifter, så kallad avgiftshjälp, har för Svenska kyrkans vidkommande motiverats med att kyrkan efter den ändrade relationen mellan kyrka och stat ska upprätthålla en demokratiskt uppbyggd rikstäckande verksamhet. Som motivering för att lämna avgiftshjälp även till andra trossamfund har likställighetsskäl anförts. Den statliga avgiftshjälpen är ett uttryck för den betydelse som trossamfunden har ur samhällelig synvinkel. Det finns således skäl för nuvarande ordning. Det är i sammanhanget självklart viktigt att enskilda inte ska behöva betala avgifter till organisationer som de inte är medlemmar i. Regeringsrätten har i en dom den 15 februari i år prövat frågan om Skatteverkets debitering av avgift till trossamfund i situationer när den enskilde bestrider medlemskap. Regeringsrätten slår i domen fast att Skatteverket har ett visst utredningsansvar när den enskilde anfört omständigheter som ger stöd för bestridandet av medlemskapet. Skatteverket har i en skrivelse till Finansdepartementet hemställt att statens medverkan vid betalning av kyrkoavgift och avgift till trossamfund ska avskaffas. Ärendet är föremål för beredning inom Regeringskansliet.

Fru talman! Avtal är till för att hållas. Ett avtal sluts normalt mellan två eller flera parter. En förutsättning för att det ska bli ett avtal är att parterna kan lita på varandra, att de tror att det som de kommer överens om i avtalet verkligen kommer att hållas. Vid millennieskiftet slöts ett avtal mellan staten och Svenska kyrkan. I mer än 50 år hade man hållit på att utreda ändrade relationer mellan staten och kyrkan, och nu hade man äntligen kommit fram till beslut. Beslutet innebär att staten ska hjälpa till med att ta upp kyrkoavgiften. Det var en av förutsättningarna för att det över huvud taget skulle kunna bli ett avtal. Men inte bara Svenska kyrkan utan också andra trossamfund skulle få hjälp med uppbörd av medlemsavgifter. Mot den bakgrunden är det mycket förvånande att Skatteverket nu redan efter sex år vill slippa inkassera avgifterna från Svenska kyrkan och åtta andra trossamfund. Skatteverket åberopar administrativa problem. Arbetet med att reda ut medlemskapet tar alldeles för lång tid. Det kommer för många klagomål från personer som hävdar att de inte är medlemmar i något samfund. Vissa samfund har också brister i rapporteringen av medlemmar. Därmed försvåras Skatteverkets arbete. Jag kan hålla med om att det är viktigt att samfunden har en korrekt rapportering av sina medlemmar, men eventuella brister i rapporteringen får inte leda till att staten drar sig ur sina förpliktelser. Därför tycker jag att finansministern borde lämna Skatteverkets anhållan om att slippa uppbörden av kyrkoavgift utan åtgärd. För, som jag sade inledningsvis, ingångna avtal är till för att hållas. Jag ser i ministerns svar att han skriver att ärendet är under beredning. Då kan man kanske ana lite ugglor i mossen. Min fråga blir därför: Tycker finansministern med hänsyn till den korta tid som har gått sedan staten och kyrkan tillsammans beslöt att gå skilda vägar att det ändå är dags att ompröva avtalet? Eller ska vi möjligtvis tolka Skatteverkets begäran som en överilad begäran?
Fru talman! Jag är rädd att jag har hamnat i en debatt som jag egentligen inte riktigt är ansvarig för, ärligt talat, nämligen lagen om trossamfund där frågan om avgiftshjälp regleras. De två debattörerna här har mycket uttryckligt visat att det handlar om vad man i grunden tycker om avgiftshjälpen och vad man tycker om det som en del i kyrka-statreformen. Två ledamöter av riksdagen har gett uttryck för två vitt skilda uppfattningar. För egen del står jag bakom kyrka-statreformen. Jag sade också i mitt svar att "avgiftshjälpen är ett uttryck för den betydelse som trossamfunden har ur samhällelig synvinkel. Det finns således starka skäl för nuvarande ordning." Den är en del av den stora överenskommelse som fattades för ett antal år sedan när vi skilde kyrka och stat från varandra. När det gäller frågan om tillämpningen för Skatteverkets vidkommande kommer jag in som ansvarig för Skatteverket. Den principiella frågan finns det ett annat föredragande statsråd för. Det grundläggande när det gäller den dom som Regeringsrätten har utfärdat är om Skatteverket kommer att följa den domen. Verket har inte signalerat något annat än att de avser att följa Regeringsrättens dom. De har dessutom på sin hemsida uppdaterat informationen som ger uttryck för verkets avsikt att rätta sig efter Regeringsrättens dom. Men nu har vi fått framställningen från Skatteverket. Vi måste naturligtvis behandla den. Vi måste bereda den, som det så vackert heter. Jag tror inte att det är ett realistiskt alternativ att den beredningen landar i ett avskaffande av den statliga avgiftshjälpen, eftersom den är en del av en större överenskommelse. Det finns andra möjligheter. Det finns författningsändringar. Vi kan diskutera om Skatteverket bör tillföras extra medel för det merarbete som blir följden av verkets skyldighet att utreda medlemsuppgifterna.

Fru talman! Skatteverket anför att det kostar för mycket att utreda medlemskap. Jag har svårt att förstå att det kan kosta så väldigt mycket. Däremot kan jag ha viss förståelse när Skatteverket menar att det är integritetskränkande att utreda människors samfundstillhörighet. På sikt kanske man kan tänka sig att samfunden själva får utreda vilka som ska anses tillhöra respektive samfund. Själva uppbörden av medlemsavgifter måste ändå ses som en ganska enkel uppgift för Skatteverket, och den kan inte ifrågasättas. Jag tolkar ministerns svar i den här debatten som att staten även i fortsättningen är beredd att hjälpa till med uppbörden och inte tänker gå vidare i de spår som lite grann förskräcker. Jag tänker då på reduceringen av den utlovade kyrkoantikvariska ersättningen för detta år. Plötsligt försvann det 15 miljoner. Det var viktiga pengar som skulle ha gått till att bevara våra kyrkor, som ju inte bara är till för medlemmarna utan innebär kulturupplevelser för alla människor. Jag vill också rikta ett tack till Tasso för att han har aktualiserat den här frågan. Vi har kanske lite olika bevekelsegrunder när vi talar om den, men vi är överens om att det är en viktig fråga som vi behandlar här i dag.
Fru talman! Det sista kan jag verkligen stryka under. Även om herrarna som sagt kanske har lite olika bevekelsegrunder är detta definitivt en viktig fråga. Det handlar om integritetsaspekten. Det handlar om den fundamentala, stora och viktiga frågan om relationen mellan Svenska kyrkan och staten. Det är komplicerat. Jag har sagt att vi bereder frågan. Vi ska också bereda den med beaktande av bägge de dimensioner som har kommit till uttryck i debatten. Jag fick en konkret fråga från Tasso om olika alternativ. Vi får naturligtvis bereda den frågan. Jag tror inte att det är en realistisk möjlighet att på kort sikt avskaffa avgiftshjälpen. Den är en del i en större överenskommelse. En annan möjlighet är naturligtvis att möjligheten till samtycke genom stadgar avskaffas eller att man inför en lagregel om att en lämnad uppgift ska godtas av Skatteverket. Vi får bereda frågan och beakta alla de olika förslag som finns i den här debatten.